Fru talman! ”Detta är en ödesfråga för mänsklighetens överlevnad”. ”Det här är den helt avgörande framtidsfrågan som vi måste lösa”. Ja, så ungefär har olika talare från den här talarstolen formulerat sig — även nu under den allmänpolitiska debatten. Och som exempel på dessa för mänskligheten avgörande områden som väntar på sin lösning har nämnts fred och nedrustning, miljöfrågorna, fattigdom och svält och den stora barnadödligheten i världen, m.fl. Jag vill här lyfta fram ännu ett område där det återstår mycket att uträtta för att ge mänskligheten chans och möjligheter till en bättre utveckling. Det är rätten och möjligheten att få lära sig läsa. Analfabetismen i världen är ett stort och växande problem som vi måste komma till rätta med för att få en rimlig chans att klara de stora uppgifter som ligger framför oss. Läskunnigheten är här ett nödvändigt redskap som måste ges till alla människor, för deras egen personliga utveckling och för mänskligheten. Utvecklingen går tyvärr i motsatt riktning. Analfabetismen i världen ökar totalt sett. 1985 beräknades antalet vuxna analfabeter — då har man räknat de över 15 år — till ca 900 miljoner. På grund av befolkningsökningen och otillräcklig skolgång för barn i skolåldern kommer denna siffra att stiga till över en miljard år 2000 om inte radikala åtgärder vidtas. Mer än 120 miljoner barn mellan sex och elva år börjar inte ens skolan och en stor del av de barn, som börjar skolan, slutar innan de lärt sig att läsa, skriva och räkna på ett funktionellt sätt. Det innebär att stora skaror bland dagens barn kommer att sälla sig till morgondagens analfabeter, om inte kraftiga satsningar görs för att förbättra undervisningssituationen. Och det gäller såväl globalt som här hemma i Sverige. till år 2000 — en gigantisk och, kanske någon tycker, omöjlig uppgift. Nästa år, 1990 har av FN proklamerats som internationella läskunnighetsåret. Tanken är att 1990 skall utgöra starten för ett intensivt arbete under det kommande decenniet för att, när vi går in i nästa sekel inte bara ha vänt trenden utan också utrotat analfabetismen i världen. Jag vill inte gå så långt att jag påstår att alfabetiseringen löser alla problem; det gör den naturligtvis inte. Men den är onekligen ofta en förutsättning för bättre levnadsvillkor, inte bara ekonomiskt utan också socialt, kulturellt och politiskt. Ofta är det förenat med skam och förnedring att inte kunna skriva sitt namn eller läsa ett meddelande. Att kunna läsa och skriva ökar möjligheten att delta i föreningsliv och politiskt arbete och därmed kunna vara med och påverka samhällsutvecklingen. Läsoch skrivkunnighet är en mänsklig och demokratisk rättighet. Som vi väl känner till är otillräcklig läskunnighet inte ett problem som bara berör u-länder. Även i utvecklade länder —t.ex. Sverige - finns det hundratusentals människor med otillräckliga läsoch skrivfärdigheter för att på ett tillfredsställande sätt fungera i det svenska samhället. Enligt läroplanen för grundskolan skall eleverna, när de går ur grundskolan ”ha sådan säkerhet att de kan uttrycka sig tydligt i tal och skrift i de språksituationer de ställs inför i familj, kamratliv, föreningsliv, arbetsliv och fortsatt utbildning. De skall ha fått möta och använda det offentliga språket, både det talade och det skrivna. De skall kunna läsa så bra, att de kan skaffa sig kunskaper, information och upplevelser genom tidningar och tidskrifter, uppslagsböcker, fackböcker och skönlitteratur.” Nu vet vi av olika undersökningar att denna målsättning inte uppfylls. Det finns de som hävdar att uppemot 20 26 av högstadiets elever lämnar grundskolan med läsoch skrivfärdigheter som understiger årskurs 6, vilket skulle betyda att ett av skolans viktigaste syften — att ge individen tillräckliga läsoch skrivfärdigheter — inte uppfylls för alla elever. Nu finns det inga undersökningar, mig veterligt, som säkert anger hur många vuxna i Sverige, som saknar elementära kunskaper i läsning, skrivning och räkning. Siffran 500 000 har nämnts. De finns bland äldre personer med kort skolutbildning, bland vissa invandrare och som jag tidigare framhållit bland elever som lämnar grundskolan eller gymnasieskolan med otillräckliga kunskaper. I Sverige har vi sedan länge uppmärksammat problemen och inom bl.a. grundvux, folkhögskolor, studiecirklar pågår febril verksamhet. Förbundet mot läsoch skrivsvårigheter och Skrivknuten försöker på olika sätt nå människor med läsoch skrivsvårigheter, hjälpa dem ut ur deras isolering för att våga ta steget att åter knyta kontakt med skola och utbildning för att få hjälp. Här kommer också internationella läskunnighetsåret 1990 in i bilden. FN har utsett UNESCO till ledande FN-organ för läskunnighetsåret. UNESCO betonar att året skall mana till handling och inte vara ett år för högtidliga uttalanden och ceremonier. Meningen är att den uppmärksamhet, som aktiviteter kring året skapar rörande problemen med analfabetismen, läsoch skrivsvårigheter, bristande skolgång etc, skall ge impulser och mobilisera både medlemsstaterna och enskilda organisationer att ta nya initiativ och förstärka sådant arbete som re dan pågår, allt inriktat på att kraftigt minska analfabetismen till år 2000. Ett av huvudmålen är att öka medvetenheten om problemen hos den allmänna opinionen samt att uppnå ett ökat folkligt deltagande i ansträngningarna att bekämpa analfabetismen genom samarbete på alla nivåer, t.ex. mellan regeringar, frivilliga organisationer och lokalsamhället. UNESCO har uppmanat alla medlemsstater att bilda nationella läskunnighetskommittér och så har också skett i ett 40-tal länder, bl.a. i våra nordiska grannländer. Sverige har tyvärr inte kommit till skott ännu. Men utbildningsministern lät meddela i tisdags, som svar på en fråga från mig, att det nu är på gång. Sent — men ändå. Min förhoppning är att arbetet nu snabbt kommer i gång även här hemma i Sverige, så att internationella läskunnighetsåret får genomslag både vad gäller problemen här hemma i Sverige och i det större globala perspektivet.

Fru talman! Den utbildningsoch skoldebatt som förs i kväll följer naturligtvis i vissa stycken de traditionella vägarna. Det är ganska naturligt att så sker. Vi har anledning att emellanåt resonera om skolan, dess verksamhet, dess tillkortakommanden, men förhoppningsvis också dess framgångar. För egen del kan jag naturligtvis med en viss tillfredsställelse notera den plädering som Karl-Göran Biörsmark gör om vikten av skrivning, läsning och räkning. Det första jag gjorde som tillträdande skolminister för sju år sedan var att se till att man tog itu med det som har kallats utslagningen på grundskolans högstadium. Vi har sett till att öka svensklektionernas antal i skolan och gjort särskilda insatser för att stärka matematikundervisningen. På just de här centrala punkterna har således en socialdemokratisk regering kunnat förstärka skolans kvalitet. I ett avseende tvingas jag korrigera felaktigt lämnade uppgifter. Både Ann-Cathrine Haglund och Ylva Johansson talade om flykten från läraryrket och hänvisade till de tomma platserna på lärarhögskolorna. Sanningen är att det inte finns någon sådan flykt. Vi har faktiskt höjt inträdesoch förkunskapskraven. Det finns ett stort antal individer som förklarar sig mycket intresserade av att bli lärare och till och med söker lärarutbildningen i första hand, men som på olika punkter inte uppfyller kompetenskraven och därför inte bereds plats. Eftersom riksdagen har ökat antalet platser, har det blivit fler platser lediga än det hade behövt bli om regeringen hade gjort en annan bedömning av förutsättningarna att rekrytera i år. I år är ungefär 20 9o av platserna obesatta, mot 33 26 förra året. Det förtjänar dock att påpekas att till de 640 obesatta platserna finns det ungefär 850 sökande som har velat besätta platserna, men som inte har haft tillräcklig kompetens. Från ett och annat håll har jag fått förebråelser för att jag inte omedelbart har sagt att vi skall ta in dem som vill ha en plats även om de inte har tillräckliga förkunskaper. Jag och den övriga regeringen har varit mycket bestämda på den punkten. Vi skall inte sänka inträdeskraven. Under den period vi har framför oss har vi möjlighet att genom en tydlig signal om läraryrkets krav på kvalitet på förkunskaperna lyfta upp lärarutbildningen och ge den ökad status så att fler skaffar sig tillräcklig kompetens. Vi hade en överläggning med högskolornas rektorer för några dagar sedan och kunde därvid precisera detta. Låt mig ta upp ett resonemang om utbildnings-, forskningsoch kulturpolitik generellt, eftersom de hänger samman. Som flera talare har pekat på, bl.a. Kristina Svensson, har de betydelse för utvecklingen i hela vårt land. När vi talar om värdet av ett Sverige som lever över allt är det viktigt att betrakta den roll som utbildnings-, forsknings-, och kulturpolitiken spelar. Detta har bl.a. uppmärksammats i en Europarådsrapport om den svenska kulturpolitiken, som är utomordentligt positiv till svensk kulturpolitik. På vissa punkter anses den dock vara litet för generös. Rapporten anser t.ex. att vi har ett alltför generöst konstnärsstöd. Förhoppningsvis är det många som inte tycker att det är en korrekt beskrivning. Däremot sägs — vilket kan vara värt att notera — att vi har en liten och effektiv kulturadministration. Man är förvånad över att vi kan göra så mycket på kulturpolitikens område med så liten administration och styrning. Företrädarna för granskningsgruppen tycker att kulturministern borde styra mera och t.ex. bestämma vilka pjäser som skall spelas och vilka tavlor som skall målas. Detta vill dock varken kulturministern eller den regering och det parti han tillhör. På den punkten skall vi vara stolta över den självständighet och det oberoende som vi upprätthåller i vårt kulturpolitiska system. Rapporten pekar således på att vi i många avseenden har lyckats med regionaliseringen. När vi en gång skall värdera hur det kan komma sig att vi under perioden från 1982 och fram till nu har lyckats återupprätta samhällsekonomin och samtidigt sänka arbetslösheten till en rekordlåg nivå, vore det mycket frestande att säga att det beror på att vi har en så genial finansminister och på att alla ministrar är så begåvade. Det är naturligtvis inte förklaringen. Jag tror för min del att en mycket central förklaring till att vi har lyckats i detta avseende är att vi har haft en annan struktur i vårt land än man har i andra länder. Jag tror att de mindre högskolorna och kanske någon länsteater här och var spelar en roll för att vi skall kunna hävda oss, utveckla vårt land, sänka arbetslösheten och skapa ett Sverige som lever helt och fullt. Vårt land har en annorlunda inre struktur för medborgarnas utbildningsliv och deras kulturliv. När vi en gång skall göra värderingen tror jag att man med kraft kommer att slå fast att just detta har spelat roll. Vi skall fullfölja den politiken. Den kräver i och för sig att vi inte har ett mekaniskt skatteåterbäringsperspektiv i de regionala insatserna. Vi kan inte ha ett perspektiv där vi säger att vi skall dela ut exakt lika mycket av statliga pengar till varje ort. Vi måste fundera över vad varje enskild region kan göra som är bra. För högskolornas del blir det utomordentligt viktigt att se till att vi när det gäller forskningsinsatser utvecklar forskningsresurser så att de enskilda mindre högskolorna verkligen förmår bli synliga i ett större sammanhang än det egna länet, den egna regionen. Det kräver mycket omsorgsfulla och prövande diskussioner framöver. Det är också viktigt att vi inte tunnar ut systemet alltför mycket. Det krävs både kraftsamling och koncentration. Det är nu nödvändigt att upprepa vad riksdagen konstaterade i våras. Efter etableringen av en högskola i Trollhättan — en högskola för Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil, det s.k. fyrstadsområdet — har vi anledning att säga att vi nu har etablerat en högskolestruktur som vi skall arbeta med framöver. Vi talar ofta om behovet av internationalisering, och vi för in det europeiska perspektivet. Med det europeiska perspektivet menar många bara EG och ingenting annat. När vi talar om internationalisering är det viktigt att vi beaktar att det finns en värld även utanför Bryssel, att vi inför det som sker i Östeuropa prövar vilken roll vårt land och våra skolor kan spela och att vi inte fixerar oss vid, vilket ofta sker, att diskutera priset på inträdesbiljetten för ett utbildningssamarbete inom EG. Vår möjlighet att hävda oss i det sammanhanget är genom att vara intressanta, genom att ha en sådan kvalitet i allt det vi gör alltifrån grundskola via gymnasium och till universitet, att de som har gått igenom det utbildningssystemet blir intressanta för omvärlden. Då får vi möjlighet att delta i ett samarbete. Det blir i så fall inte en fråga om att diskutera ett pris på inträdesbiljetten. I den delen tror jag att vi har en annan syn än t.ex. min danske kollega, som gärna konstaterar att man kan lägga ner vissa institutioner i Danmark, eftersom det finns tillgång till sådana institutioner inom EG. De som för resonemang om vårt EG-samarbete uteslutande i perspektivet att Sverige annars hamnar i utkanten, skall betänka att Sverige av geografiska skäl faktiskt befinner sig i utkanten, såväl inne i EG som utanför EG. De som tror att lokaliseringen av huvudkontoret i en stor koncern som ABB skulle ha blivit till Ludvika därest Sverige hade tillhört EG, tror sannolikt fel. Det är andra förklaringar bakom att huvudkontoret inte ligger där. I det perspektivet blir det viktigt att Sverige har en sådan utbildningsstandard också i Ludvika, att Ludvikaingenjören är attraktiv och Sverige blir synligt i Europa när vi presenterar våra utbildade personer inom skilda discipliner.

Fru talman! När det gäller flykten från läraryrket är det inte bara fråga om problemen med att besätta platserna i lärarutbildningen. Det är även fråga om att många lärare lämnar yrket eller umgås med tanken på att göra det. Från lärarhögskolehåll hävdar man att de obesatta platserna beror på de ändrade behörighetskraven. Men det hör också samman med läraryrkets status och att ungdomarna nyss har lämnat skolan och har erfarenhet från arbetsmiljön i skolan och skolan som arbetsplats. Vad tänker utbildningsministern göra åt det otillfredsställande i att så många elever kompletterar ämnen samtidigt som de bedriver heltidsstudier för att bli grundskolelärare? Vad tänker regeringen göra för att höja läraryrkets status? Lärarna har en central roll i skolan. Om vi inte har lärare som känner en stark yrkesroll och ett stöd från hela samhället och politikerna, faller kunskaperna och färdigheterna i skolan. Det viktigaste kravet från föräldrarna och hemmet är att deras barn måtte få en bra lärare i skolan. Det är det som föräldrar sätter främst. Vad tänker regeringen göra för att åtgärda det som framkom i SÖ-rapporten i höstas angående lärarnas syn på arbetsmiljön, stressen och mångsyssleriet? Det vi har bevittnat under det senaste året utgör ett missnöje och en otillfredsställelse som har byggts upp under en längre tid. De har inte varit så vana vid att protestera, men nu har droppen urholkat stenen. Vad är regeringens vision med skolan? Vad är det regeringen vill? Vad har regeringen för intentioner? Jag beklagar återigen att skolministern inte är här för att svara på dessa frågor, men jag hoppas att utbildningsministern vill ge mig ett svar.
Fru talman! ”Flykten från läraryrket”. Nej, Bengt Göransson, de orden har inte kommit från min mun. Men jag tror att vi alla är oroliga över de obesatta platserna på grundskollärarlinjen. Jag pekar på att det i dag inte finns tillräckligt många behöriga sökande. Jag kan i viss mån dela utbildningsministerns optimism när det gäller antalet sökande i framtiden. Förhoppningsvis kommer vi att om några år ha flera behöriga sökande när behörighetskraven väl är kända. Men man kan ändå inte bara sätta sig och vänta och hoppas. Själv tror jag att skolornas arbetsmiljö spelar en viss roll. Om det är något yrkes arbetsvillkor som de ungdomar som lämnar skolan känner till är det läraryrkets — på gott och ont naturligtvis. Om det då på skolorna finns en arbetsmiljö som på många håll döms ut av yrkesinspektionen, drabbar det inte bara dem som i dag finns i skolan. Kanske kan det påverka viljan hos eleverna att senare i livet söka sig tillbaka till skolan som arbetsplats.

Fru talman! Vi har successivt byggt upp de regionala högskolorna. Av det följer nu att vi successivt bör bygga ut forskningen vid de regionala högskolorna. Jag delar helt Bengt Göranssons tanke och åsikt att det är nödvändigt att de regionala högskolorna där vi får fasta forskningsresurser blir synliga utanför den egna regionen. Det är alldeles självklart att det är detta vi måste sträva efter. Kvalitetsaspekten måste vara bärande. Jag ser med intresse och förväntan fram emot forskningspropositionen som kommer i vår.
Fru talman! Skall jag tolka utbildningsminister Göranssons tidigare inlägg när det gäller de satsningar som utbildningsministern säger har ägt rum sedan han tillträdde, som att han är nöjd med sakernas tillstånd i dag när det gäller analfabetism och läsoch skrivsvårigheter bland människor i Sverige i dag? Planerar utbildningsministern ytterligare satsningar för att komma till rätta med det problemet?

Fru talman! Svaret på frågan om gymnasiernas roll för en god utveckling är att de spelar en mycket stor roll. Men därav kan man naturligtvis inte generellt säga att varje påbyggnadsutbildning skall finnas på vissa bestämda orter. På den punkten måste jag be om tillgift för att jag inte är beredd att gå in på en detaljerad diskussion. Om man säger att man har uppmärksammat viktiga ting i skolan, tagit initiativ för att förändra inriktning och verksamhet, t.ex. med ett ökat antal svensktimmar, innebär det naturligtvis inte att man därmed, Karl-Göran Biörsmark, har tagit ställning för att ingenting ytterligare behöver göras. Jag är övertygad om att det alltid kommer att behöva göras saker. Det är detta som så ofta förstör den politiska debatten. Vi kräver alltid att vi skall skapa den slutliga lösningen. Vi borde vara försiktiga med slutliga lösningar. Vi kommer i morgon att upptäcka nya problem som vi inte visste fanns i dag. Politiken måste alltid vara en fortgående process och inte utgöra någon form av avprickning efter checklistor. Jag tror att alltför mycket i vår politiska debatt i dag handlar om att springa omkring med checklistor. Sedan blir vi förvånade över att vi inte får en fortlöpande utveckling och process. Jag är alltså inte beredd att för att kunna lägga fram ett förslag i morgon i dag gå omkring och säga att allt vi har gjort är dumt. Det tycker jag är dåligt. Så till frågan om flykten från läraryrket. Debattörerna lade stor vikt vid de tomma platserna på utbildningarna. Men de tomma platserna tyder inte på någon flykt från läraryrket. Så länge det är väsentligt fler som söker till läraryrket än vad det finns möjlighet att utbilda, utgör det inte någon flykt från ungdomarnas sida. Sedan kan det finnas synpunkter angående de som slutar. Men det skall vi inte strida och diskutera om i detta sammanhang. Jag tycker att vi kan slå fast att från regeringens sida har man sagt att vi måste upprätthålla kvalitetskraven och förkunskapskraven. Vi skall inte sänka dem. På vissa punkter har man tagit in folk och motiverat vissa dispenser. En del av de dispenserna tycker jag är rimliga. För en människa som har varit obehörig lärare och vikarierat på heltid i åtta år anser jag att man skall kunna försvara en plats på dispens på lärarhögskolan. Vi vet att annars går den personen fortfarande som obehörig och undervisar. Det är faktiskt en praktisk dispens. Men jag har mycket bestämt sagt ifrån när jag har mött rektorer på lärarhögskolorna att från regeringens sida är detta inget skäl till att godta generella dispenser. Å andra sidan har jag inte känt något behov av att uppträda såsom någon riksdagens, regeringens eller rikets revisor visavi de skolor som antagit elever. Jag har i detta stycke inte känt mig som en högskoleinspektör. Jag har föredragit att redovisa hur jag anser att högskolorna skall hantera dessa frågor framöver, så att vi nästa höst skall kunna fylla de utbildningsplatser vi har. På den punkten är jag vid mycket gott mod. Man kan höja skolornas status på många sätt. Ett sätt är att tala om för föräldrar att skolan är viktig. Jag blir upprörd när jag läser att rektorerna på skolorna i Danderyd och Täby har bekymmer med att gymnasieeleverna festar de sista två veckorna av terminen och att de därvidlag har stöd av sina föräldrar, som tycker att det är en av skolans viktiga uppgifter att lära deras barn att gå på cocktailparty och som därför köper ut vin och sprit till dem. Har man den attityden till skolan och ser detta som en väsentlig uppgift, då skall man inte klaga över att skolan har en dålig status. Det finns många sätt på vilket vi kan hjälpa till att höja skolans status. Vi kan bl.a. tala om för föräldrar att skolan är viktig. Låt oss hjälpas åt med det. Ann-Cathrine Haglund frågar på nytt vilken vision regeringen har. Jag har som många andra brukat tala om visioner, men jag känner mig i dag litet pressad att göra det eftersom jag alldeles nyligen råkade läsa Erland Josephsons nya bok Roller. Han skriver så här: ”Låt oss slippa ordet vision! Visioner har politiker och utflippade stollar. Så fort någon därtill pressad chef skall dra sig tillbaka på idéavträdet och krysta visioner vet jag att teatern kommer att slå knut på sig själv. — — — Visioner är något som idélösa medelmåttor avkräver andra.” Efter att ha läst detta blev jag så tagen att jag tänkte: Jag vågar aldrig mer gå upp och ta ordet vision i min mun och säga att vi nu måste ha visioner. Jag tänker däremot fortsätta att i tal och skrift, i inlägg på offentliga möten, på konferenser och i riksdagen tala om att jag tycker vi skall satsa vad vi kan för att utveckla skolan till en god skola. Vi skall visa respekt för lärarna och skolan, och vi skall desslikes visa djup respekt för skolans elever.

Fru talman! Det är bra att utbildningsminister Göransson har sett till att antalet svensktimmar ökar. Många av de satsningar som utbildningsministern har tagit initiativ till är bra. När det gäller strävan att nå fram till en slutlig lösning är vi helt överens om att detta är en process som fortgår hela tiden. Utbildningsministern säger att allt vad man hittills har gjort väl ändå inte är dumt. Nej, förvisso inte. Men detta betyder ju inte att oppositionen skulle hemfalla till någon sorts allmän hyllningskör och att regeringen och ministern därigenom skulle få slumra till. Tvärtom. Oppositionens uppgift är bl.a. att kritisera, att driva på och föra utvecklingen vidare. Det är bl.a. detta som är den dynamiska effekten i en demokrati. Så länge det i Sverige finns elever som går ut grundskolan utan tillräckliga färdigheter i att läsa, skriva och räkna — så länge det tillståndet består — kommer vi naturligtvis att arbeta för att förändra den situationen. Jag hoppades på att även utbildningsministern var intresserad av att driva på så att vi kommer ur detta — även om det är en vision. Jag hoppas ändå att vi skall kunna behålla kvar den visionen och förbättra vårt utbildningssystem så att vi får elever som kan läsa, skriva och räkna, så att de klarar sig i det svenska samhället. Personligen tänker i alla fall jag hålla kvar vid den visionen.
Fru talman! Det allvarliga med de obesatta platserna och kompletteringsutbildningen är att många av dem som vill komplettera är unga människor som inte har varit ute i läraryrket. Men det allvarligaste är ändå att så många lärare funderar på att lämna sitt yrke eller redan har gjort det. Jag håller med statsrådet Göransson om att det är viktigt att tala om för föräldrar att skolan är viktig. Men det är också viktigt att tala om för ungdomarna att skolan är viktig. Vi får inte acceptera att ungdomar av olika skäl håller sig från skolan. Nog måste väl ändå en politiker ha visioner om vad han eller hon vill med skolan och med samhället. Om nu statsrådet som politiker inte vill ha visioner, kom då med konkreta synpunkter! Vad tänker man göra åt det faktum att lärarna lämnar yrket förutom att säga att skolan är viktig? Vad tänker man göra med anledning av den SÖ-rapport där det finns så mycket oerhört viktigt att utläsa? Vad tänker man göra åt grundorsaken till problemen? Det vi ser i debatten i massmedia är egentligen symptom på det som är den grundläggande orsaken till problemen, nämligen att skolan inte prioriterar kunskaper och färdighet, dvs. kvalitetsfrågan. Vi lägger så många uppgifter på skolan att skolans huvuduppgift blir otydlig. Vi lägger ut så många ämnen att man nästan inte ser skogen för bara träd. Ämnena är för omfattande och innehåller för mycket. Man skall koncentrera sig på det som är det centrala i de olika ämnena och i skolans uppgift. Det är detta som är grundorsaken till problemen, och det är detta vi måste debattera. Vi vill ha ett svar från regeringen och utbildningsministern. Vilka är de grundläggande orsakerna till att vi har alla dessa symtom som vi ser så många tecken på i massmedia i dag?
Fru talman! Det vore mig självfallet fjärran att begära någon form av hyllningsanförande från oppositionen, Karl-Göran Biörsmark. Om vi nu har ett system där vi kan tala mycket uppriktigt med varandra skall vi givetvis fortsätta att göra det. Jag är naturligtvis angelägen både att ta till mig synpunkter på sådant som är otillfredsställande och att på egen hand redovisa sådant som jag finner otillfredsställande. Med det var angeläget för mig att här påpeka att eftersom det politiska systemet är som det är, finns det en risk att vi alldeles i onödan söker finna konflikter i stället för att i ökad utsträckning försöka bygga på samsyn. Jag tillhör dem som är så gamla och etablerade i sin socialdemokratiska övertygelse att jag utan betänkande säger goddag till folkpartister, moderater och vpk-are utan att därmed äventyra min egen övertygelse. Jag är alltså beredd till mycket långtgående diskussioner och samverkan med andra. Jag hoppas att vi i det stycket kan utveckla en gemensam syn. När jag läste Erland Josephsons rader om visioner, Ann-Cathrine Haglund, var det dels för att jag tyckte att det var en ganska rolig formulering, dels tyckte jag att han hade en poäng på en punkt. Vi väljer ofta att kräva visioner som skall vara de färdiga tankebyggena, modellerna för hur verkligheten skall vara. Jag har för egen del valt följande precisering av begreppet visioner. När jag tillfrågas om vad jag menar med visioner, brukar säga på följande sätt: Den enda hållbara visionen är en beskrivning av nuet som det borde vara i belysning av vad vi vet om det förflutna — då kan man formulera visioner som låter sig bearbetas och genomföras. Jag är ängslig för den typ av visioner som ofta dyker upp som luftslottsbyggen, där man bortser från all verklighetsanknytning och all bakgrund. Man befriar sig från alla tekniska och andra hinder för att kunna bygga det perfekta modellbygget. För mig är alltid visionen en beskrivning av nuet som det borde vara. Sådana beskrivningar försöker jag efter måttet av min ringa förmåga att ägna mig åt.

Fru talman! Inom en snar framtid kommer både en regionalpolitisk proposition och en forskningspolitisk proposition att läggas på riksdagens bord. För ett län som Kopparbergs län kommer båda dessa att få en avgörande betydelse när det gäller bygdens framtid. Jag tänker här i dag begränsa mig till att beröra utbildningens och forskningens betydelse för vårt län. Kopparbergs län tillhör de län som har den sämsta utbildningsprofilen i vårt land. Orsakerna till detta förhållande kan man fundera över. Förmodligen är de flera. Det är ett ”glest” län, med långa avstånd till gymnasieutbildning och framför allt till högskoleoch universitetsutbildning. Vi är ett skogens, jordens och brukens folk. Vi är vana vid små inkomster och har en rädsla för att skuldsätta oss. Förbättringen av studiemedelssystemet har betytt mycket för ungdomens möjligheter att skaffa sig en bra utbildning, men kvar finns de något äldre som utan en adekvat utbildning har svårt att hävda sig på dagens arbetsmarknad. Här finner vi många — kanske mest kvinnor — som gärna skulle skaffa sig en gymnasieutbildning och en högskoleutbildning för att kunna gå ut i arbetslivet. För samhället utgör de en ovärderlig resurs, som vi inte har råd att gå miste om. De är den arbetskraftsresurs som vårt näringsliv och vår offentliga sektor ropar efter och som vi måste ta till vara, om Sverige skall kunna öka sin produktivitet och behålla välfärden. Frågan är hur vi kan ta till vara den resursen. Jo, vi måste, som redan sagts här i dag, ge större utrymme åt den kommunala vuxenutbildningen. Vi måste förbättra vuxenstudiestödet och få en rättvisare fördelning av det inom landet — låta utbildningsbehovet styra fördelningen, inte antalet invånare i olika kommuner. Lika viktigt är det att de regionala högskolorna förstärks. Skall den svenska högskolan klara rekryteringsproblemen under 90-talet, måste den komma närmare människorna i regioner med låg utbildningsnivå. Det är också i dessa regioner som högskolan måste tillåtas att bli den motor i samhällsutvecklingen som den har förutsättningar att bli. De regionala högskolorna måste kunna ge en breddad utbildning. De måste få fasta forskningsresurser. För en kreativ högskola är aktiv forskning ett måste. Målet måste vara att på sikt skapa en i stora delar självständig forskningsverksamhet och forskarutbildning. Det var glädjande att höra utbildningsministerns positiva syn på de regionala högskolorna, där han betonade vikten av att man ger t.ex. en ort som Ludvika möjligheter att utbilda ingenjörer som kan få ett erkännande även internationellt för sin gedigna utbildning. Samtidigt som självständigheten för de små och medelstora högskolorna betonas är det lika viktigt att inse betydelsen av samarbete med universitet och andra högskolor, både på nära håll och ute i världen. När det gäller högskolan i Falun Sandviken och skogshögskolan i Garpenberg att få stor betydelse. Lantbruksuniversitetets enhet i Garpenberg har i dag ett hundratal forskare och nio professorer och är därmed landets största universitetsinstitution med forskningsresurser utanför de stora universitetsoch högskoleenheterna. I Gävle finns statens institut för byggforskning med hundratalet forskare och rätt att inrätta åtta professurer. Näringsliv och statliga verk bedriver ett omfattande forskningsoch utvecklingsarbete i regionen. I likhet med regionalpolitiska kommittén är vi övertygade om att den utbildningsoch forskningsverksamhet som kan bedrivas i samarbete mellan högskolorna och lantbruksuniversitetet och andra FoU-verksamma i regionen skulle göra Bergslagshögskolan Norr till en organisation som är likvärdig med ett bra fungerande eget universitet. Vi har en vision om detta som vi presenterat för högskolan Falun/Borlänge. Vi socialdemokratiska riksdagsledamöter från Kopparbergs län förväntar oss att den forskningspolitiska propositionen, liksom den regionalpolitiska, kommer att ta upp dessa tankegångar om Bergslagshögskolan Norr som ett led i att utveckla de områden som ligger utanför storstadsregionerna och ”Låta hela Sverige leva”.

Fru talman! För några år sedan gästades Sverige av en italiensk vandringsutställning som hette ”Ett barn har hundra språk men vi förmenar det de nittionio”. Tyvärr är det fortfarande sant. För vad är det som grundskolan och gymnasiet ger eleverna? Jo, ett antal mycket goda verktyg för att klara sig vidare i livet. Men alla verktygen får de inte med sig. De lär sig läsa, skriva och tala modersmålet. Främmande länders språk lär skolan också ut. Men varför får inte alla elever som vill under hela skoltiden träna sin färdighet i de språk som ger nyckeln till bild och form och musik, urgamla uttryck för mänsklig kultur, ja, internationella språk? Alla som lär sig skriva blir för den skull inte författare. Lika självklart vore det att skolan lärde ut grunderna för bildoch tonspråken utan ambitionen att göra alla till konstnärer eller musiker. Nutidens människor sätts under regelrätta bombardemang av bilder och ljud. När vi därtill kan förflytta oss mycket snabbt ändrar sig rum och form hela tiden inför våra ögon. När man inte kan tolka och värdera budskapet i bilder som snabbt dansar förbi och inte förstår varför rum och proportioner är föränderliga, då är man nära kaos. Fru talman! ”Särskild uppmärksamhet ägnas barnoch ungdomskulturen”, sade statsministern i regeringsförklaringen. Det låter hoppfullt, men vad innebär det? Från utbildningsdepartementet får vi veta att skolöverstyrelsen skall arbeta fram ett servicematerial för att hävda kulturens ställning i gymnasieskolan. Det har nämligen visat sig svårt att genomföra kulturprojekt som omfattar flera ämnen. Det förvånar inte alls! Ingen har ju öppnat dörren till kulturens speciella språk. Skolöverstyrelsens bot heter information om lyckade kultursatsningar — precis lika svårbegriplig som regeringsdeklarationen. Fru talman! Det är ingen hemlighet att den mänskliga hjärnans båda halvor fungerar olika men i skön samverkan när den är som bäst. Den ena halvan är rationell och logisk, medan den andra hanterar känslor och sätter fart på fantasin och kreativiteten. Fantasi är lika viktig som logik, för det är med fantasin vi utforskar verkligheten. Slutsatserna drar vi med logikens hjälp. Den kreativa hjärnhalvan bär på värdefulla resurser, ömtåliga små plantor som jag inte tycker att den svenska skolan ännu förstått att vårda rätt. Sverige har länge haft en plats bland världens högproducerande industriländer. Det är faktiskt hög kvalitet och god form snarare än mängden som avgör om vi kan behålla vår position. Att höja kvalitet kräver kunskap, men kunskaper behöver utvecklas, och för det krävs kreativitet. Vi har helt enkelt inte råd att avstå från hälften av landets hjärntillgångar. Jag är inte övertygad om att riksdagen, som skall avgöra gymnasieskolans framtid, känner till att blivande stadsplanerare, arkitekter och formgivare i dag kan lämna gymnasieskolan utan att ens några veckotimmar under det första året ha fått del av ämnet bild. Många saknar de mest elementära färdigheter. Några kan säkert räkna fram en bild i tre dimensioner, om inte annat med hjälp av datorprogram. Men göra en idé synlig, att t.ex. rita ett centralperspektiv med hygglig noggrannhet, kan faktiskt väldigt få. Senast i somras fick jag påhälsning av två gymnasieelever som bad att få bli invigda i den konsten. De hade nämligen blivit antagna på arkitekturlinjen vid en av våra tekniska högskolor. Fru talman! Förutsättningarna är kärva. Men de mest frågvisa och målmedvetna eleverna ger givetvis inte upp. Och tack och lov, det finns ännu lärare som delar med sig av mycket mer än vad kursplaner och tillmätta timmar medger. Men kulturen i skolan den går mot avgrunden om inte de som har makt att förhindra detta inser att det behövs mindre av servicematerial och information om lyckade kultursatsningar och mycket mer av träning och egna upptäckter i de språk som har form, färg och toner som byggstenar. Jag vill därför vädja till utbildningsministern om att han värnar om ämnena bild och musik i både grundskolan och gymnasiet. Fru talman! Nyss råkade jag av en händelse se ett TV-inslag från en utbildningskongress i USA — densamma som Lars Leijonborg refererade till för en stund sedan. Den debatten liknar mycket den debatt som förs i Sverige just nu om hur skolan är och hur skolan skulle vara. Men det som var fantastiskt att se och höra var när president Bush höll ett avslutningsanförande. Han slutade med orden: ”Gud välsigne våra lärare och gud välsigne USA.” När får vi höra Ingvar Carlsson be om välsignelse för våra lärare och för vårt fädernesland? Det skulle lärarna kanske må väl av. Fru talman! Får jag börja med att uttala en förhoppning om att sociala frågor vid nästa allmänpolitiska debatt inte kommer sist på listan utan kanske i stället först, så att de får den uppmärksamhet som ämnet egentligen förtjänar. Planekonomi, planmonopol och planstyrning är begrepp som i dag känns gamla och förlegade. Nya vindar sveper över världen och tar sig över och genom de tjockaste av murar. Variation och förnyelse skapar förväntningar och vitalitet i gamla förstelnade system. Det är en spännande, löftesrik utveckling på många håll. Läser man det socialdemokratiska 90-talsprogrammet, finner man att det andas en välgörande självkritik och en analys av samhällsutvecklingen som jag till stora delar inte har svårt att instämma i. För säkerhets skull är det bäst att jag genast gör klart att de slutsatser som programmakarna drar av sin analys inte stämmer överens med annat än socialistiska värderingar.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 Tycker man att det området är problemfritt, att alla barn växer upp under optimala förhållanden? Nej, det tror jag inte — så enögd är inte ens socialdemokratin i sin annars ganska magnifika självgodhet. Jag tror att socialdemokratin när det gäller barnomsorgen har ”målat in sig i ett hörn”. Den ideologiska låsningen har blivit en belastning som gör det svårt att se lösningar på barnomsorgens kris. Men då är det litet lustigt, eller sorglustigt kanske man kan säga, att läsa dagens tidningar. Där framgår att åtminstone Stockholms socialdemokrater är beredda att sälja sin själ, sin ideologi, för pengar. Den s.k. Uppsalamodellen för barnomsorg kommer med all sannolikhet att genomföras, och småbarnsföräldrar i Stockholm får arbeta som dagbarnvårdare med lön och får också ta hand om sina egna barn. Bengt Lindqvists envetna motstånd mot modellen kommer inte att hindra genomförandet. Frågan är om glasnost har nått socialisterna också i Sverige eller om det ”bara” är ett sätt att klara löftet om barnomsorgsplats för alla som så önskar före utgången av 1991. Är det ändamålen som helgar medlen? Eller förebådar detta och 90-talsprogrammets skrivning en socialistisk islossning? Kommer vi att få uppleva att Kjell-Olof Feldts tankar om ”att konkurrens inte skulle skada den vård och omsorg som bedrivs i offentlig regi” att få genomslag? Kan man tänka sig att socialdemokraterna kan anse det vara lika bra att några dagbarnvårdare tar hand om barn i sina hem som att de går samman och driver verksamheten gemensamt i en större grupp? I dag utgår statsbidrag för den förstnämnda verksamheten men inte för den andra. Kan man tänka sig att riva upp det omfattande regelsystemet när det gäller statsbidrag som gör t.ex. att en förskola som ”bara” har öppet sex timmar går miste om bidrag — det är ju sju timmar som gäller, oavsett vad barn och föräldrar önskar? Kan man tänka sig att fråga vilka önskemål som finns i stället för att styra, ställa och reglera? Dagens system är orättvist av ekonomiska skäl såväl för kommunerna som för den enskila familjen. Min kommun får genom statsbidrag 9 milj.kr. Öckerö kommun, som nästan ligger granne med min kommun, betalar så att säga 4 miljoner till min kommun och 2 miljoner till någon annan kommun. Det är orättvist av ekonomiska skäl för kommunen. Dagens system är orättvist av mänskliga skäl: Det skapar behov av något som egentligen inte önskas av den enskilda familjen. Det är orättvist för dem som arbetar inom barnomsorgen. Varför skall just de bara ha en arbetsgivare att ”välja mellan”? Det skapar bekymmer och elände inom arbetsmarknaden när föräldrar kryssar mellan ledigheter och graviditeter för att behålla rätten till arbete, semesterersättning osv. Det är grymt orättvist, absurt för den som inte lyckas planera in en graviditet efter den socialdemokratiska modellen. En månad snett kan innebära ett minus på tiotusentals kronor! Vem kan älska, eller försvara, den socialdemokratiska familjepolitiken? Där härskar fortfarande planmonopolet och planstyrningar. Det är verklig valfrihet och flexibilitet som såväl kvinnor och män som barn och arbetsmarknad behöver. Det är också syftet med det borgerliga förslaget till vårdnadsbidrag: Vårdnadsbidraget är rättvist, för det är lika stort för alla barn. Det räcker tills barnet börjar skolan. Det betalas ut vilken barnomsorg man än väljer. Det missgynnar ingen omsorgsform. Det bryter de offentliga monopolen. Det skapar rättvisa mellan kommuner och regioner. Och framför allt: Det flyttar besluten om vilken barnomsorg som passar det enskilda barnet, den enskilda familjen, bäst till familjen. Det är familjen och inte politikerna som bestämmer.

Herr talman! Senast vid utgången av 1991 skall enligt riksdagens beslut barnomsorgen vara utbyggd till full behovstäckning. Med det avses, om man utgår från kommunernas barnomsorgsplaner, att behovet skall vara täckt när ungefär 59 90 av alla barn i förskoleåldern och 51 96 av alla barn i åldern 7— 9 år har en plats i daghem eller i familjedaghem. Det är alltså när ca 460 000 barn, eller hälften av de styvt 1000 000 barnen i dessa åldrar, fortfarande inte får någon del av de stora resurser som samhället satsar på daghemsoch familjedaghemsverksamheten. 1988 var statens och kommunernas nettokostnader för barnomsorgen ca 21 miljarder kronor. 21 miljarder kronor fördelades alltså på ungefär hälften av alla barn i de åldrar som har rätt till barnomsorg. Trots planerad utbyggnad kommer bilden att vara i det närmaste densamma i slutet av 1991. Herr talman! Det jag vill kalla myten om den fulla behovstäckningen bygger således på att det för ungefär hälften av alla barn inte kommer att efterfrågas någon kommunal barnomsorg. Men så kommer det inte att bli. Så länge jag har varit med i kommunalpolitiska sammanhang — och det är ganska många år nu — har efterfrågan bara ökat i takt med utbyggnaden. Och så kommer det säkert även att bli fram till 1991. Hur vågar jag då påstå detta?

Det är mot den här bakgrunden ytterligt beklagligt och, herr talman, med förlov sagt, dumt av regeringen att gång på gång på alla sätt försöka förhindra de innovationer som kommunalpolitiker, ibland från alla partier, ställer sig bakom vad gäller nya barnomsorgsformer och driftsformer. Ett utmärkt exempel på det är regeringens hårdnackade motstånd mot att bevilja statsbidrag till den barnomsorgsform som man i Linköping tillämpat sedan 1985 och som innebär att dagbarnvårdarna också kan få räkna in sina egna barn som dagbarn i sin barngrupp. Det är ett system som nu även Uppsala kommun har beslutat om och som vid prövning i kammarrätten befunnits stå i överensstämmelse med lagstiftningen. Detta, som med orätt kommit att kallas Uppsalamodellen, infördes som sagt redan 1985 i Linköping och — observera! — under en socialdemokratisk majoritet och genom ett enigt fullmäktigebeslut, som dessutom aldrig överklagades. Systemet har på senare tid också fått stöd från framstående socialdemokratiska kommunpolitiker runt om i landet, bl.a. här i Stockholm. När frågan om statsbidrag till denna barnomsorgsform behandlades vid Kommunförbundets kongress på försommaren gav också den öronbedövande tystnaden från socialdemokratisk sida en tydlig anvisning på hur socialdemokratiska kommunpolitiker upplever regeringens inställning i denna fråga. Regeringens agerande är nämligen inte sakligt motiverat. Det kan bara vara grundat på dogmatism och möjligen i bästa fall på brist på kunskap om hur den kommunala barnomsorgen i praktiken fungerar. Jag frågar: Vad finns det för sakliga motiv för att inte betrakta dagbarnvårdaryrket som likvärdigt med alla andra förvärvsarbeten och förmena denna grupp rätten till barnomsorg? Och vad finns det för skäl att inte låta denna personalkategori inom den kommunala barnomsorgen, på samma sätt som de som arbetar på daghem, få ha sina barn inskrivna i det daghem där man själv arbetar? Vad är detta för diskriminering av en yrkesgrupp? Det är en yrkesgrupp som dessutom mestadels än så länge består av kvinnor. Är det inte dags för regeringen att vara litet pragmatisk i den här frågan och låta statsbidrag utgå till denna barnomsorgsform på samma villkor som gäller för den övriga familjedaghemsverksamheten? Börja med att räkna in dagbarnvårdarnas 27000 egna förskolebarn i underlaget för utbyggnadsbehov och kostnadsberäkningar! Fortsätter man att behandla dagbarnvårdarna som hittills kommer ändå deras barn förr eller senare att behöva kommunal barnomsorg, då allt fler dagbarnvårdare söker sig till andra arbeten — med vad det i sin tur innebär i ökade svårigheter att uppnå målet full behovstäckning.

Herr talman! Jag begärde ordet för att säga några förhoppningsvis väl valda ord om våra barn och deras uppväxtvillkor — även om jag i denna sena timme hellre skulle vilja vara hemma med barnen. Det är ändå barnen som är orsaken till att de flesta av oss är politiskt aktiva. Det är barnens villkor både i dag och i framtiden som är skälet till att många av oss vill försöka förändra verkligheten och skapa ett bättre samhälle. Det jag skulle vilja tala om är hur vi skall kunna ge barnen en tryggare uppväxt än vad många kanske har i dag. Tiden när barnen växer upp är mycket viktig och mycket kort. Den tiden kommer aldrig igen; det vi missar när barnen är små kan vi aldrig göra om och göra bättre. Jag vill ta upp några punkter — inte alls en fullständig lista — där vi både som föräldrar och som politiker kan förändra litet av de förutsättningar som i dag råder. Vi måste ge mer tid åt barnen. Det låter sig lätt sägas, men det måste ske på många områden. Vi kan inte överlåta åt samhället att uppfostra våra barn — det har aldrig varit meningen. Samhället kan inte heller ta över något ansvar i detta fall. Det samhället däremot skall göra är att stötta, hjälpa och ge förutsättningar för familjerna att kunna ta hand om sina barn. Det handlar om att både ge praktiska förutsättningar och att förmedla värderingar och kunskaper som är till hjälp och stöd. Hjälpen kan se ut på olika sätt, och olika människor behöver olika mycket stöd. När barnen är små kan det bl.a. handla om att få ekonomisk hjälp att vara hemma med barnen. Det jag är mest stolt över att vi har beslutat under de år som jag har suttit i riksdagen är utbyggnaden av föräldraförsäkringen. Den är nämligen ett alldeles utmärkt sätt att ge denna ekonomiska hjälp. Det finns brister i den, och jag brukar t.ex. motionera om att garantinivån måste höjas ordentligt för alla dem som inte har hunnit ut på arbetsmarknaden innan de har skaffat sitt första barn. Principerna för föräldraförsäkringen är jag däremot stolt över. Jag ser gärna en fortsättning, så att man när de 18 månaderna är ut byggda kan få mer utrymme för att ta ut timmar per dag, för att förkorta sin arbetstid när barnen är små och behovet är som störst. Jag skulle vilja se att fler pappor tog ut ledigheten. I dag är 78 90 av papporna inte hemma en enda dag av föräldraförsäkringen utom de tio dagarna som är deras. Ingen är så oumbärlig på sitt jobb att han därför kan missa hela vardagen med sina barn. Jag hoppas att denna förlängning nu kommer att leda till att fler pappor kan ta ut mer tid, att kampanjen Pappa kom hem kommer att hjälpa till och att kvinnorna släpper in männen till barnen. Det behövs också förändringar på fler arbetsplatser, främst på manliga sådana. Det måste bli lättare också för männen att få deltid. Attityderna hos många chefer och arbetskamrater måste förändras. Den dag som man vill återgå till arbetslivet måste man dels ha rätt att jobba kortare tid, dels ha rätt till barnomsorg. Den rätten är förvisso hotad i dag. I många kommuner, framför allt i mitt hemlän, som jag bäst känner till, är i dag tre år inte någon ovanlig kötid. Att vi kan uppfylla löftet om att barnomsorgen skall vara utbyggd 1991 ser jag som en väldigt viktig trovärdighetsfråga för oss. Trots att det inte låter så från talarstolen, finns det i dag en mycket lovande utveckling av nya alternativa former med decentralisering, utökat beslutsansvar för de anställda, nya former, kooperativ och mycket annat. Familjedaghemmen har fått en höjd status, och framför allt börjar dagbarnvårdarna att få en yrkesroll. De får mer fortbildning, mer hjälp av öppna förskolor och dessutom hjälp till att skaffa sig en yrkesutbildning. Vi måste ha en ordning där det inte blir en nackdel på arbetsmarknaden att föda barn och att vara hemma med dem. Näringslivet ropar i dag efter ungdomar, men det finns ingen kvinna som med bästa vilja i världen kan föda 18-åringar till livet, utan de börjar med att vara små och behöver då någon som kan vara hemma med dem. Vill man ha fler ungdomar i arbetslivet måste det betraktas som en merit och något värdefullt att ha små barn. Så är inte förhållandet i dag. Otaliga är de kvinnor som får svårt på arbetsmarknaden just för att de har varit hemma en period av sina liv. Den man som är hemma får inte alls samma problem. Möjligen ses han med milt överseende av sina arbetskamrater eller också som en riktig hjälte. Men för kvinnan är detta alltid ett problem. Om samhället värderar barnen högre och ger förutsättningar för mer tid tillsammans med dem både i hemmet och inom barnomsorgen har vi kommit en liten bit på vägen. Trygga uppväxtvillkor kräver också att vi alla vuxna tar större ansvar för alla barn, inte bara våra egna. Vi måste reagera när vi ser något barn som far illa, och göra det tydligare och tidigare än vad vi i dag ofta gör. Vi måste även reagera om vi ser barn som klottrar eller slår sönder. Alltför ofta kräver vi att myndigheterna skall agera medan vi själva tittar åt sidan. Det skall inte vara så att det är ”mina barn och andras ungar”. Vi måste också ge barnen chans till fler varaktiga vuxenkontakter. Alltför många, inte minst i vår region, växer upp med bara en förälder, ofta mamma, medan pappa finns som en suddig avlägsen figur någonstans i bakgrunden. Barnomsorgspersonal slutar ofta och byts ut, liksom lärarvikarier i skolan. Alla dessa personer är för det mesta också kvinnor. Även om detta inte är en fråga som vi här i riksdagen har att avgöra, måste barnen för att kunna få en trygg uppväxt ha en varaktig kontakt med båda sina föräldrar. Jag tycker att det är glädjande att det tas andra initiativ även på det här området. Ett glädjande exempel på hur vi som enskilda människor kan hjälpa till är Fryshusets kampanj som nyligen har startats, där man försöker få fram ”reservpappor” åt alla de barn som växer upp utan en pappa. Vi behöver mera av sådant. Samhället skall stötta, hjälpa och ge förutsättningar, men vi behöver mer av enskilda människor som med solidaritet och mer omsorg fyller livet just med mänskliga kontakter och glädje. Barnen förtjänar att sättas i centrum mer än vad de i dag gör både av oss som politiker och som föräldrar. Jag vill avsluta med att ge en liten bild som min dotter förmedlade från sin skolavslutning förra året. Då sjöng hon en sång som låter så här: ”Det är krig och politik som har fördärvat vår jord -—--”. Efter det att min dotter hade sjungit tittade hon på mig och sade: Är det så? Är det politik som har fördärvat vår jord? Visst är det krigspolitik som har fördärvat vår jord många gånger om, men politik är ändå det som vi arbetar med för att som politiker och som föräldrar kunna förändra vår jord och inte fördärva den. Herr talman! Jag kan verkligen instämma i mycket av det som Mona Sahlin tog upp. En sak som var väldigt positiv var när hon talade om att det borde vara en värdefull merit att ha småbarn. De erfarenheter som man gör som förälder är nog också oerhört värdefulla i arbetslivet. Där tror jag att vi kvinnor kanske har en mission att fylla, att föra ut den informationen särskilt starkt. Men jag fastnade för en annan sak som jag inte blev så glad över. Mona Sahlin sade att vi inte kan överlåta åt samhället att uppfostra barnen. Det är naturligtvis riktigt. Men verkligheten är ju att många barn tillbringar en mycket stor del av sin tid på dagis. Eftersom en stor del av barnets fostran ändå äger rum där undrar jag varför socialdemokraterna är så njugga med att ge statsbidrag till alternativ som både barn och föräldrar vill ha, där föräldrar kan välja en uppfostransmodell, ett dagis som passar just dem och deras barn bäst. Barn och föräldrar är olika, och det går inte att så att säga stöpa dem i en gemensam fyrkantig form. Därför borde socialdemokraterna kunna vara generösa med statsbidrag och tillåta valfrihet på det här området. Hur kommer det sig att man inte gör det?

Herr talman! Det är glädjande att Inger René liksom många andra talare har läst vårt 90-talsprogram så noggrant. Det förefaller som om detta spelar en viktig roll i den politiska debatten. Jag noterar också att Inger René, precis som många andra företrädare för moderaterna, ägnar alla sina tal åt att tala om varför hon är emot socialdemokratisk politik hellre än att tala om det hon är för och som hon står bakom. Vad vet jag, det kanske är lättare att vara mot oss socialdemokrater än det är att vara för moderat politik. Inger René frågade mig hur det kommer sig att så många barn i dag finns inom barnomsorgen, på daghem. Svaret på den frågan är ju att det är för att daghem är en mycket efterfrågad form av barntillsyn. Det är inte för att det är en fyrkantigt stöpt form, som Inger René uttryckte saken. Jag tror att hon har mycket dålig kännedom om vad som faktiskt händer ute i kommunerna. De fyra daghem som jag har erfarenhet av genom mina barn är inte några unika daghem, men de har förändrats otroligt under de senaste åren. Inflytande och ansvar för de anställda har ökat, och vi föräldrar kan verkligen påverka innehållet i barnomsorgen. Varken jag eller någon annan förälder lämnar över vårt ansvar för uppfostran till dagis bara för att barnen vistas där medan vi föräldrar gör det som vi också vill kunna göra fast vi har barn, nämligen att arbeta. Jag tror att det är väldigt viktigt. Jag anser fortfarande att det är en glädjande utveckling som är på gång.

Herr talman! Den barnomsorg som föräldrar efterfrågar får i dag statsbidrag. Jag tror att vi kan vara överens om att de kommunala daghemmen, familjedaghemmen och det växande antalet kooperativa daghem är något som växer fram och som får statsbidrag just för att det är en form som föräldrarna efterfrågar. Vad vi inte vill ge statsbidrag till är privata lösningar där man har intressen utanför det som föräldrarna själva kan påverka.
Herr talman! Hur kommer det sig att det inte ges statsbidrag till det som föräldrar och barn efterfrågar?
Eftersom jag själv har erfarenhet av att ha barn på ett av Pysslingens daghem vet jag att det är det ställe där jag haft minst förutsättningar att som förälder påverka. Därför vill jag som både förälder och skattebetalare att den omsorg som vi ger statsbidrag till är den form som föräldrarna också kan påverka. Jag vet att Inger René kommer att anse att inte heller detta utgör något svar. Det beror på att vi har olika värderingar i fråga om vad barnomsorgen och statsbidragen skall ha för syfte.
Varför skall vi som politiker bestämma vilken form av barnomsorg som skall ges statsbidrag? Varför kan inte den barnomsorg som föräldrar och barn vill ha få statsbidrag?

Herr talman! Det finns en stark social oro i vårt land. Man kan knappast öppna en tidning utan att möta sociala problem: föräldrar som inte får dagisplats åt sina barn, sjuka som inte får behandling i tid, gamla som inte får vård på rätt sätt — det är mängder av problem av den typen. Jag anmälde mig till den här allmänpolitiska debatten för att få tillfälle att diskutera den här typen av frågor med företrädaren för det parti som styr Sverige. Nu konstaterar jag att här finns inte något statsråd, och här finns inte någon företrädare för socialutskottets socialdemokrater och inte någon företrädare för socialförsäkringsutskottets socialdemokrater. Herr talman! Under sådana omständigheter är debatten meningslös.

Herr talman! Sverige har västvärldens i särklass högsta skattetryck. Nu motsvarar det 57 20 av BNP. Trots detta befinner sig sjukvården och omsorgen om de äldre i kris. Vi får med andra ord förhållandevis litet för skattepengarna. Många patienter tvingas stå i långa vårdköer i onödan. De lider och får ofta sina sjukdomar förvärrade. Det är tyvärr inte ovanligt att människor t.o.m. dör i väntan på operationer eller annan behandling. På flera håll står vårdplatser outnyttjade i brist på personal. De som jobbar med vården är innerligt trötta på detta. De vet att vårdresurserna finns, bara de används på rätt sätt. Landstingen satsar stora pengar på annat än sjukvård: fastigheter, kontorshus m.m. Flera miljarder går till långa sjukskrivningar och förtidspensioneringar som ofta kunnat undvikas om resurserna i stället används för att ge snabb vård. Dagmarsystemet hindrar vårdanställda från att starta eget. Exemplen är många på politiker som vill stoppa enskild vård. Risken är uppenbar att många i stället lämnar vårdyrkena. Vårdpersonalen har jämförelsevis låg lön när skatten är dragen. Varken patienterna, personalen eller skattebetalarna kan känna sig nöjda. Varför, herr talman, är det så här? Det offentliga klarar inte av problemen. Samtidigt har hushållens ekonomi undergrävts så att de saknar möjligheter att lösa problemen på annat sätt. Endast det lilla fåtal som har höga inkomster efter skatt eller betydande tillgångar har någon reell valfrihet. Personalen inom vård och omsorg känner ofta stor vanmakt. Nya idéer har svårt att tränga igenom. Beslutsvägen är lång från den enskilda arbetsplatsen upp till de politiska beslutande församlingarna. Det finns ofta bara en monopolarbetsgivare inom vården. Det gör att den som vill byta arbetsgivare också måste byta yrke. Möjligheten att starta eget är mycket begränsad. Nyföretagandet, som inom de flesta samhällsområden är en av de viktigaste källorna till förnyelse och förbättrad verksamhet, saknas nästan helt. Vårdlönerna efter skatt är bland de lägre i Europa. Trots bristfällig vård och service och låga löner kostar verksamheten betydande belopp. Sverige är sannolikt det land som satsar mest på vård och omsorg i Västeuropa. Förklaringen är enkel. Det offentliga monopolet innebär att vi får ut väsentligt mycket mindre av de satsningarna än som vore rimligt. Kollektivismens banérförare är oförmögna att tänka i nya banor och se nya möjligheter och kombinationer. Socialdemokraterna talar endast om välfärdsstaten, dvs. de ser endast de offentliga monopolen som välfärdsfrämjare. Vi moderater slår vakt om välfärdssamhället. Samhället är mycket större än staten. I denna syn ligger den stora ideologiska skillnaden mellan oss. Den politiska striden gäller således hur — inte om — välfärden skall byggas upp. Vården och omsorgen skall utformas på den gamles eller den sjukes villkor. Rätten att välja är fundamental. Ofta är det personliga valet det viktigaste, t.ex. när det gäller att ha sin egen läkare eller distriktssköterska eller kunna påverka valet av hemsamarit. Det är viktigt att kunna välja någon man känner förtroende för. Även valet av boendeoch serviceform som sjukhem, sjukhus, ålderdomshem eller gruppboende är viktigt. En valfrihet på lika villkor är den bästa kvalitetsgarantin. Sjukvården skall finansieras genom en allmän, obligatorisk sjukvårdsförsäkring, som ersätter landstingsskatten som den främsta finansieringskällan. Sjukvårdsförsäkringen skall omfatta alla och ge ett solidariskt betalningsansvar över hela landet. Det behövs inga administrativa gränser mellan landstingen och kommunerna. Vård och omsorg kan bedrivas av många olika vårdgivare genom att enskild och offentlig verksamhet då får ske på samma ekonomiska villkor. Alla goda krafter tas till vara. Patienternas behov och önskemål avgör. Mångfalden stimulerar kvaliteten och valfriheten. Nyföretagande och nyetablering ger dynamik och utvecklingskraft också åt vård och omsorg. Dessa viktiga samhällsområden får då en förbättrad kvalitet och ett förbättrat anseende. Det behövs ett offentligt ansvar för att garantera att alla får tillgång till nödvändig vård och omsorg. Det är detta som vi avser med begreppet huvudmannaskap. Huvudmannaskapet för äldrevård och äldreomsorg bör sammanföras till primärkommunerna. Vi anser att staten måste ta ett vidgat ansvar för den kvalificerade sjukvården, bl.a. genom att inrätta en kompetent medicinalstyrelse och att återinföra länsläkarorganisationen. Den nödvändiga förändringen av vården och omsorgen om de äldre måste i allt väsentligt ske efter andra linjer än de som äldredelegationen föreslagit. Monopolsituationen måste brytas. Finansieringsansvaret måste bli sammanhållet och skilt från verksamhetsansvaret. Huvudmannaskapet såsom vi definierar det, dvs. skyldigheten att se till att erforderliga resurser finns för de äldres service och omvårdnad, skall vara sammanhållet. Verksamheten däremot skall kunna bedrivas av många olika vårdgivare. Riktlinjerna för hälsooch sjukvårdens utveckling har beslutats av riksdagen. Senast skedde det år 1985. Med en politiskt styrd sjukvård är det naturligt att ansvaret för vårdkrisen är politiskt. Just nu åvilar detta ansvar den socialdemokratiska regeringen och dess riksdagsgrupp. När riksdagen lade fast riktlinjerna var vi moderater mycket kritiska. Vi varnade för regeringens tanke att man snabbt kunde dra ner den kvalificerade sjukvården och akutsjukvården. Vi varnade i våra reservationer för de konsekvenser av den monopolistiska politiken som nu har uppenbarats. Herr talman! Med detta har jag redovisat den moderata synen på den aktuella krisen inom sjukvården och äldreomsorgen. Jag vill till sist göra samma konstaterande som Daniel Tarschys nyss gjorde, nämligen att det saknas förutsättningar för en fortsatt debatt i dag, eftersom vederbörande statsråd liksom de socialdemokratiska ledamöterna i socialutskottet och socialförsäkringsutskottet inte behagat närvara i kammaren.

Herr talman! Jag har i en tidigare debatt här i kammaren nämnt professor Anders Jeffners undersökning av vad allmänheten tycker är viktigast. Nu finns resultaten i tryck under rubriken: ”Det viktigaste är att vara frisk”. Men att detta är det viktigaste återspeglas ju inte i talarordningen här i dag. Som vanligt kommer hälsooch sjukvårdsfrågor samt socialfrågor sist på dagordningen, då sju ledamöter är närvarande i kammaren och en åhörare sitter på läktaren. Här finns inget statsråd. Alla statsråd borde nu sitta här, eftersom det inte bara är hälsooch sjukvårdens ansvar att sörja för en god hälsa hos befolkningen utan samtliga sektorers ansvar. För att kunna åstadkomma en god hälsa hos befolkningen behövs insatser från skola och utbildning, det behövs bra och säkra kommunikationer, ett bra kulturliv som ger livskvalitet, osv. Därför borde det nu ha varit fullsatt i statsrådsbänkarna. De frågor som jag tänker ta upp här i kammaren är barnomsorgen och äldreomsorgen. Jag vill hävda att Sveriges kvinnor utan en fungerande barnomsorg och en fungerande äldreomsorg hamnar i den värsta av kvinnofällor. Vi brukar tala om kvinnofällor i samband med vårdnadsbidrag och föräldraförsäkring, men den största kvinnofällan hamnar kvinnorna i när äldreomsorgen och barnomsorgen inte längre fungerar. Sverige behöver sina kvinnor. Ungefär 85 70 av Sveriges kvinnor i yrkesverksam ålder är ute i förvärvslivet och arbetar utanför hemmet. Om dessa kvinnor inte får denna möjlighet på grund av att omsorgerna inte fungerar kommer det att halta både här och där. Det är därför som det är så viktigt att barnomsorgen får inrymma olika alternativ. Som tidigare talare har sagt är människor olika och efterfrågar olika barnomsorgsformer. Det är glädjande att det, trots motstånd från regeringskansliet, kommer att bli möjligt för kommunala dagbarnvårdare att få ersättning för vård av egna barn när de tar sig an även andras barn. Men vi behöver även dagis i enskild regi. Vi behöver t.ex. företagssdagis. Det har sagts att det är nödvändigt att barn vistas på dagis i närheten av hemmet och i närheten av lekkamraterna. Men det finns länder där man hävdar motsatsen, dvs. att dagis skall finnas nära föräldrarnas arbetsplats, så att barnen lätt kan komma till föräldrarna och så att föräldrarna lätt kan komma till barnen om något händer. Föräldrar och barn kan äta lunch tillsammans och träffas i pauser. Äldreomsorgen präglas av proppar hela vägen. Jag vill hävda att alltför många äldre människor i vårt samhälle i dag far illa. Vi har närt en vision att vi skall kunna bo hemma tills vi blir mycket gamla och att vi skall dö friska. Men det är oss inte förunnat, åtminstone inte alla. Det finns alltför många äldre skröpliga människor som i dag bor hemma och som har en mycket bräcklig äldreomsorg därför att hemtjänsten inte räcker till. Det finns också alltför många äldre människor som är för dåliga för att bo i servicehus, men som ändå gör det. Häromdagen fick jag en uppgift om att 10 20 av de människor som bor i servicehus här i stan är senildementa och för vårdkrävande för att bo i servicehus. På samma sätt förhåller det sig på ålderdomshemmen. På våra universitetssjukhus, inom akutsjukvården, är upp till 75 96 av patienterna på medicinklinik s.k. klinikfärdiga patienter, som vårdas där till en kostnad av drygt 1500 kr. per dygn. Dessa patienter mår inte bra av att ligga i sjukhussalar som har uppemot sex bäddar. Nu har man emellertid fått stänga en del avdelningar på grund av personalbrist, och därför är denna siffra något mindre. Personalen mår inte bra av att inte kunna ge en optimal och god vård och service. De medicinstuderande, som skall studera olika medicinska tillstånd, får ingen bra undervisning därför att det i alltför många av sängarna finns patienter som behöver god omvårdnad. Dessa patienter erbjuder inte bra utbildningsmaterial, om jag så får uttrycka mig, även om det låter litet vanvördigt. Vad behöver då ske? En snabb utbyggnad behöver ske, bl.a. av gruppboendet för senildementa. Detta förslag har folkpartiet fört fram med envishet och också i sin alternativbudget anvisat pengar till det. Det behövs också lokala sjukhem i långa rader. Regeringen borde i detta sammanhang visa betydligt större handlingskraft. Jag saknar verkligen regeringen här i dag. Jag hade velat höra vad regeringen har tänkt sig. Det borde tillsättas en krisgrupp med företrädare t.ex. från stat, kommun och landsting med befogenhet att undanröja hinder som i dag blockerar utbyggnaden. Denna krisgrupp skulle också kunna bestå av kvinnor från olika partier. När jag lyssnar på debatten låter det i mina öron som om det kanske skiljer mer mellan män från olika partier än mellan kvinnor. Detta problem måste emellertid lösas. Man måste eliminera sådana fånigheter som jag har stött på vid mina resor i landet. Jag skall nämna följande exempel. Sex kvinnliga patienter ligger på en sexbäddssal. De borde bo i en gruppbostad. Det finns emellertid en villa där detta skulle vara möjligt. Det finns pengar, och det finns personal, men det behövs även statsbidrag för detta. Statsbidrag utgår emellertid inte på grund av att två av rummen är en halv meter för smala. Därför får dessa sex damer stanna kvar i sin sexbäddssal på akutsjukhuset. På ett annat ställe skulle man klyva en avdelning i två hälfter med en vägg emellan. På det sättet skulle man få två gruppbostäder. Men detta har dragit ut mer än trekvarts år på tiden på grund av att det skulle kunna skapas bara ett personalutrymme på ena sidan väggen, och man har inte kunnat enas om vilken sida av väggen detta personalutrymme skulle placeras. Detta är ju inte klokt. Människor far illa på grund av denna beslutsinkompetens och brist på flexibelt tänkande. Jag vill att man skall få fram beslutskapabla och kreativa grupper med befogenhet att undanröja sådana här fåniga hinder. Jag hoppas, herr talman, att vi med ansvariga regeringsmedlemmar närvarande vid ett senare och bättre tillfälle får diskutera dessa frågor. Då tänker jag alltså inte enbart på socialministern utan även på finansministern och övriga regeringsmedlemmar som har ett ansvar för folkhälsan och omsorgerna och om människorna ute i samhället.

Herr talman! Det har tidigare sagts av Daniel Tarschys och Sten Svensson att det är svagt att socialdemokraterna inte är närvarande här i kammaren och deltar i debatten om de sociala frågorna, särskilt med tanke på att det inte går en dag utan att vårdfrågorna tas upp i massmedia.. Det gäller barnomsorgen, äldreomsorgen och sjukvården i stort. Människor i allmänhet är bekymrade, och deras oro är inte obefogad utan är underbyggd av ett otal rapporter av ansvariga tjänstemäns redovisningar och inte minst av människors erfarenhet. Det som också oroar är att regeringen inte tycks vara oroad i tillräckligt hög grad. Regeringen väljer att avfärda kristecknen med allmänt lugnande formuleringar och försäkringar, t.ex. om att bristerna inom barnomsorgen skall vara borta år 1991. Men enligt vår uppfattning borde det ske en kraftfull information om de alternativ som finns. Riksdagen har dock fattat beslut om att föräldrakooperativ och ideella föreningar har rätt att starta barnomsorg. Att behovet finns visar den ökning som har skett på senare tid. Men trots det som Mona Sahlin sade tidigare i sitt inlägg vet jag inte om socialdemokraterna i allmänhet välkomnar eller beklagar den utveckling som har skett då antalet alternativ har ökat. Men att döma av det motstånd som socialdemokraterna länge hade mot alla barnomsorgsformer som inkräktade på det kommunala monopolet, kan man ju ana att inställningen inte är helhjärtat positiv utan att socialdemokraterna snarare accepterar dem med jämnmod. Varför är informationen om dessa nya möjligheter så klen? Varför har regeringen inte tagit initiativ till en kraftig informationskampanj som innebär att socialstyrelsen får i uppgift att på ett tillräckligt genomträngande sätt tala om för föräldrar, ideella föreningar och kyrkliga församlingar att dessa kan göra en insats för att lösa ett problem som kommunerna uppenbarligen inte själva klarar av. Om människor får klart för sig att de själva har möjlighet att lösa de problem som de drabbas av, skulle många goda initiativ tas. Det skulle också bidra till mångfald och valfrihet när det gäller barnomsorgen, men det kanske är där skon klämmer när det gäller socialdemokraterna. Behandlingen av förslaget om vårdnadsbidraget och motståndet från socialdemokratiskt håll mot det stärker den misstanken. Här finns alltså potentiella resurser som väntar på att bli aktualiserade. Man skulle på frivillighetens väg kunna lösa problem som man nu talar om att tvinga fram genom en lagstiftning. Det är sämre ur ekonomisk synpunkt, och det är framför allt fantasilöst. En kritik som liknar den som kan riktas mot barnomsorgen kan också riktas mot hantneringen av en annalkande kris inom äldreomsorgen. Kristecknen är uppenbara. Medan antalet åldringar ökar, samtidigt som man vet att vårdbehovet ökar med åldern, gör man inte tillräckligt mycket från regeringens sida för att skapa tillräcklig insikt om problemen. När det gäller äldreomsorgen har man alltför ensidigt drivit teorin att de äldre skall bo kvar i hemmet samtidigt som man reducerat alternativen. Jag tänker då naturligtvis på nedläggningen av ålderdomshemmen. Nu har socialdemokraterna tvingats ändra inställning till ålderdomshemmen, men dessförinnan har man varit framgångsrik när det gällt att stänga dem -— till mycken sorg, saknad och oro för dem så då förlorat sina platser där. Däremot har man inte varit så framgångsrik när det gällt att bygga upp en fungerande hemtjänst. Det visar sig nu. Enligt vår uppfattning är det viktigt att hemtjänsten kompletteras med gruppboende och ålderdomshem. Vi har alla i TV och tidningar sett upprörande fall där gamla människor, alltför sjuka att bo ensamma hemma, ändå skrivits ut och skickats hem därför att det inte funnits något alternativ. Många har upprörts över den behandling som dessa gamla utsatts för. Sällan har ett sjukvårdspolitiskt program kapsejsat så uppenbart. Läkare, sjuksköterskor och ambulanspersonal lider av att tvingas medverka i en be handling som är orättfärdig mot de gamla och förnedrande för ett samhälle som vill kalla sig ett välfärdssamhälle. Vi efterlyser en noggrann kartläggning. Vi vet i dag inte hur många äldre som hänvisas till en vård i hemmet som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är ingen grupp med stora röstresurser. Erfarenheten visar att den därför lätt glöms bort. Här saknas tyvärr en motsvarighet till Amnesty eller Röda korset, som inte tiger när de grupper de slår vakt om på något sätt behandlas orättvist. Om ingenting görs kommer problemet förmodligen att förvärras. Välutbildad och lämplig personal till hemtjänsten är akilleshälen. Vården står och faller med den. Prognoser som Världshälsoorganisationen har gjort och som också är tilllämpliga på Sverige pekar på en katastrofal brist på personal till vården inför år 2000. Om vi skall nå våra uppsatta mål skulle 100 96 av de åldersklasser som går ut i arbetslivet behöva gå till vårdområdet. Inför sådana framtidsperspektiv framstår den sangviniska attityd som regeringen intar som oroande. Vad man i den här situationen föreslår är en administrativ förändring av huvudmannaskapet. Det tillför i och föt sig inte några nya resurser. Men inom äldreomsorgen, precis som inom barnomsorgen, skulle det innebära en väsentlig förstärkning av vården, om den potential som finns av god vilja, engagemang och villighet att ställa upp kunde aktualiseras, utnyttjas och kanaliseras i former som är ändamålsenliga. Därigenom skulle de resurserna alltså kunna nå fram till de många äldre som har stora behov som för närvarande inte blir tillgodosedda. Det är t.ex. angeläget att ta till vara de aktiva pensionärer som gärna vill göra insatser för t.ex. gamla eller handikappade personer. Äldreinsatser av det slaget kan kräva sin organisatoriska ram och ett nära samarbete med hemtjänsten. Enligt vår uppfattning skall åtminstone en skattefri kostnadsersättning kunna utgå. Gruppen pensionärer är inte en homogen grupp, som man ofta hör. Det är dock 25 års spännvidd mellan 65 år och 90 år, och ingen behandlar ju dem i åldersgruppen 1-25 år eller 20-åringar och 45-åringar på samma sätt! Därför är gruppen unga pensionärer en resurs och en tillgång, som skulle kunna aktiveras med hjälp av de rätta stimulansåtgärderna. Regeringen borde över huvud taget på ett aktivt sätt medverka till att ta vara på de goda krafter som kan hjälpa oss att komma till rätta med problemen inom vården.

Herr talman! Det är en märklig allmänpolitisk debatt vi för, när såväl ministrarna som socialdemokraterna i både socialoch socialförsäkringsutskottet visar ett så totalt ointresse för vårdfrågorna. Och det är förvisso inte så att hälsan tiger still. I själva verket är det problem på hela vårdområdet i vårt land. Jag tänker ta upp äldrevårdfrågorna. Äldrevården i Sverige är på väg mot en kris. Problemen hopar sig — en del av dem är oundvikliga. För det första ökar antalet äldre över 80 år med 40 96 fram till år 2000. Vi vet att vårdbehoven fördubblas för varje femårsperiod från 60 års ålder. En 80-åring behöver 16 gånger mer vård än en 60-åring. För det andra minskar antalet ungdomar mellan 15 och 20 år, som skulle ha gått ut och hjälpt till i vården, med 20 9 till år 2000. Under samma period ökar behovet av barnomsorg ganska rejält. För det tredje vet vi att av 80-åringarna är en tredjedel intagna på institution. Av dem finns en tredjedel på sjukhem. För det fjärde ökar medellivslängden. Det är någonting fullständigt nytt. Så länge vi har haft folkbokföring här i landet har en 50-åring haft precis lika lång förväntad livstid fram till för tio år sedan. De senaste tio åren har 50 åringens förväntade livslängd ökat med tre år, och detta är någonting som tenderar att fortsätta. För det femte är äldre människor olika. De behöver olika lösningar, och vi går alltid ut med en standardmodell. Det för mig över till raden av självförvållade problem på äldrevårdsområdet. Sverige är ett litet land. I vårt land finns bara plats för en åsikt i taget. Förr var lösningen fattighuset. Sedan skulle alla vara på ”hemmet”, underförstått ålderdomshemmet. Sedan insåg man att detta inte var lösningen för alla. Då skulle alla i stället vårdas i den egna bostaden. Det är inte länge sedan en tidigare socialminister sade att avinstitutionaliseringen icke får hejdas. Man kan inte hitta variationer på lösningarna, om man är socialdemokrat. Man kan inte se behovet av flexibilitet. Det sjunde problemet är LEON-principen, som man har byggt upp hela den svenska äldrevården efter: lägsta effektiva omhändertagandenivå. Smaka på alla orden! De låter alla lika illa, och de är lika olyckliga. Det innebär att de äldre så fort de blir en aning bättre eller sämre skall flyttas för att passa in i en annan lägsta effektiv omhändertagandenivå. Det är fullständigt förödande för äldre människor att flyttas runt i ett system. Om man inte har en fast tillvaro blir man förvirrad, och det blir allt fler människor i vårt samhälle som åker runt i detta system utan någonting annat än tandborsten och resväskan i det som skulle ha varit en meningsfull tillvaro. Det åttonde problemet är att vi har två huvudmän. Det innebär att man alltid kan flytta över problemen till någon annan. De äldre blir gärna ”the dirty end of the stick”, som man gärna lämnar till någon annan att ta hand om. Det är inte så konstigt — vårdpersonalen utbildas till att segra över lidande och död. Och patienten som inte blir bra, som kanske luktar illa eller kissar på sig — vad vet jag? — är en utmaning mot självkänslan, mot förmågan att leva upp till den roll man förväntas spela. Det förstärker ytterligare ”the dirty end of the stick”-problematiken. Nästa problem är att vi alltid vill styra och reglera. Åtskilliga gruppboenden som kunde ha kommit till i detta land har man stoppat genom att ändra bostadslånefinansieringsförordningen och genom att ändra reglerna för hur bostäderna skulle se ut, hur många som skulle få bo där, var de skulle få vara. Så fick man lägga ned en rad angelägna gruppboenden som var på väg. Ett annat exempel på vårdregleringen: tystnadsplikten gäller inte enligt lag på privata sjukhem. Den gäller bara för offentliga sjukhem. Det är en liten enkel sak som på ett utomordentligt allvarligt sätt skapar svårigheter för dem som vill få fram alternativ. Det finns nästan ingen valfrihet. I det här landet, där äldreomsorgen omsätter mellan 40 och 60 miljarder kronor, finns tre enskilda sjukhem, om man inte räknar konvalescenthemmen som inte är någon större resurs i det här sammanhanget. Detta är den valfrihet som erbjuds de äldre. Ytterligare ett problem tycker jag är begreppet ”klinikfärdiga”. Det är att betrakta äldre människor som utskottsvara. Lösningar måste fram, och de skall erbjuda trygghet, valfrihet, integritet och medbestämmande. Äldre människor skall ha rätt till en meningsfull tillvaro, och de skall inte flyttas runt. Vården skall komma till dem, och den skall vara flexibel. Jag tror att man skall ha små enheter nära den miljö där de äldre har levt under sin aktiva tid, så att de har nära till vänner och bekanta. Jag tror att man måste ha en huvudansvarig och många alternativ. Vårdcheckar är en möjlighet att ge de äldre valfrihet när det gäller den vård de vill efterfråga. Vi behöver också avreglera och ta bort alla dessa fåniga regler som skapar svårigheter för en flexibel äldrevård. Man behöver ett nytt motto för äldrevården, något som kan ersätta LEON-principen som har varit så förödande. I Danmark säger man ”Et gamelt menneske skal ha et hjem”, en äldre människa skall ha ett hem. Den tesen ger egentligen svaret på alla frågor om hur man skall vårda äldre, även om det bara blir i ett eget rum med egna möbler i långvården. Men i varje situation ger tesen ”En äldre människa skall ha ett hem” ett ordentligt svar på hur en bra och human äldrevård skall utformas.

Herr talman! När man anmäler sig till en allmänpolitisk debatt gör man givetvis detta därför att man skall få ett tillfälle att debattera frågor som i vanliga fall inte ryms på dagordningen och debattera dem på ett annat sätt än vad interpellationsdebatter och frågestunder ger utrymme för. Min avsikt var att här i kväll få diskutera äldreomsorgen, de oerhörda problemen som finns på det området i dag med personalförsörjningen, bristande resurser till hemtjänsten och bristen på alternativt boende. Jag ville diskutera om de förslag till lösningar som nu föreligger verkligen för problemen närmare sin lösning. Men för att det skall vara meningsfullt att debattera måste man ju ha någon att debattera med, och det finns det inte här i kväll, eftersom det inte finns en enda representant för regeringspartiet här. Därför, herr talman, avstår jag från mitt inlägg i denna debatt. Sverige? Har vi verkligen ett socialt nätverk som fungerar? Vad vill vi i Sverige göra åt besvärliga människor? Redan när det gäller den ofödde har vi i Sverige diskussion om barnet skall födas eller ej. Om det väntade barnet inte är önskat, så har kvinnan rätt att göra abort, och det görs ofta. När det gäller generell abort har man ingen speciell anledning till aborten mer än att man inte vill ha barnet. Man går inte in och undersöker om barnet som väntas är skadat och av den anledningen skall tas bort. 1987 aborterades 34 707 foster, samma år föddes 104 699 barn. Vi håller också på att få en ny lag om kvinnan och fostret. Vi håller på att skaffa oss en ny inställning till livet. Tidigare sågs fostret som en del av kvinnan, numera anses fostret vara en egen individ. Vad gör man då med fostren? Jo, det finns många möjligheter att ta reda på hur fostret kommer att utvecklas, och det får man veta under de första 20 veckorna. De selekterade aborterna får göras under de första 22 veckorna. Vem som skall få födas bestämmer kvinnan ensam. Men det verkar som om samhället ändå ville ha ett finger med i spelet, som om samhället ville tala om att den här människan inte kommer att få ett värdigt liv. Tanken skrämmer mig. Vi kommer att behandla den frågan i riksdagen, och jag tycker att det skulle vara förfärligt om vi skulle börja se på fostren med frågan ”Kommer du att bli lönsam, lille vän?” i vår blick. När man väl är född, hur blir det då? Vi har bekymmer i dag med barnomsorgen, det vet alla. Vi har svårt att få någon som vill ta hand om barnet. Det är olönsamt för en mamma att vara hemma och ta hand om sitt barn. Vi vet att skatterna är sådana att det är svårt att klara en familj på en inkomst. Det måste ju gå i vissa fall, och det gör det väl, men ofta måste både pappa och mamma arbeta. Det borde inte behöva vara så. Det borde finnas möjlighet för dem som vill vara hemma hos sina barn att klara detta ekonomiskt. Hur gör vi med barn som är besvärliga? Ta t.ex. skrikbarn. Egentligen borde föräldrar som har barn som är arbetsamma kunna få hjälp hemma, så att föräldrarna kunde få ta igen sig och få sova ut. I stället förekommer det att man behandlar barnen med lugnande medel när det egentligen är föräldrarna som skulle behöva det, eller rättare sagt skulle behöva få ledigt och sova ut. I dag finns ingen farmor, mormor, svärmor eller tant i släkten som kan rycka in, för alla arbetar ju. Det nya skattesystemet, som skall komma, verkar vara utformat så att det skall vara lönsamt att arbeta mer än sin ordinarie arbetstid. Man vill uppmuntra sådant arbete. Vi kommer då att få ännu mindre tid för våra barn. Jag tycker att det är fel att barn inte skall få ha tillgång till sina föräldrar, inte så mycket som de behöver eller att mamma och pappa inte skall ha tid med sina barn. Man kan inte ersätta tid med pengar. Det är något fundamentalt fel. Barn har krav på samvaro, gemenskap och samtal. Vad gör vi åt det? Barnkulturen värderas inte särskilt högt i Sverige. TV har börjat fungera som någon form av barnpassning. Det finns många barn som ser alldeles för mycket på våldsfilmer på TV. Det skall de verkligen inte behöva göra och absolut inte ensamma. Nej, det saknas tid för barnen. Sedan har vi skolbarnen. Hur mycket av vår tid och våra pengar ägnar vi verkligen åt skolbarnen? Titta på skollokalerna, på mögliga skolor, på gamla böcker, på trasiga böcker! Vad ger vi åt lärarna för att de skall ge en god miljö i skolan? Det förekommer att skollokaler är så dåliga att man tycker att de behöver rivas. Ett exempel är Norra latin här i Stockholm, som i sista stund räddades av politikerna. Nu skall skolan bevaras. Och vad händer? Den gamla eländiga skolan blev en konferenslokal, en flott konferenslokal. Plötsligt fanns det pengar. Verkligt förnämliga konferenslokaler byggs överallt i hela Sverige. När man ser hur mycket pengar som läggs ner på den formen av undervisning, tjänstledigheter, uppehälle, resor till konferenslokalerna och materialet till dem och alla broschyrer man får och jämför med hur vi undervisar våra barn, då blir jag betänksam! Och vad gör man för resten med skolbarn som har för mycket spring i benen? Det är ju fullständigt normalt att barn har spring i benen. De borde ha någonstans att kunna rusa runt och springa och leka på ett normalt sätt. De borde kunna klättra i träd. De borde kunna springa i kring på grusplaner och gräsmattor. Finns det? Jag var en gång på barnmiljörådet och hörde hur man diskuterade att ovanpå ett garage för bilar göra en lekplats. Men cementen var ju så hård, så vad skulle man göra? Jo, man kunde lägga någon sorts grönfärgad plastgummimassa ovanpå cementen för att ersätta gräset. Och så hade man konstgjorda klätterställningar. Detta är ju en alldeles onaturlig miljö! Barn skall ha plats, ljus och sol, gräsmattor och träd. Det är vad barnen behöver, inte konstgjorda saker! Och de här barnen då, som inte får göra av med sitt spring i benen, som inte klarar av att sitta stilla, vad gör man med dem? Det lär förekomma att man medicinerar besvärliga barn, som inte kan sitta stilla, med Ritalina. Jag tycker det förfärligt. Jag frågar: Är det verkligen sant? Vad gör man t.ex. med dem som är handikappade — dem som har medfödda handikapp, dem som råkat ut för trafikolyckor och dem som har de osynliga handikappen, som inte märks? Det talas inte så mycket om det. Tekniken som kunde komma de handikappade till godo finns inte alltid, för då fattas det pengar! Vi måste ge de handikappade ett värdigt liv, och jag hoppas verkligen att handikapputredningen, som jag själv sitter i, kommer fram till vettiga resultat. Jag tycker det är fruktansvärt att handikapputredningen har fått ett nolldirektiv. Jag kan inte begripa hur någon kan tro att man skall kunna förbättra de handikappades liv genom att ta från några handikappade och ge till andra handikappade. Nej, nolldirektiv är alldeles fel! Låt oss sedan tala om dem som inte klarar av stressen i arbetet, dem som klappar ihop och behöver psykiatrisk vård. Det finns inte tillräckligt med sådan vård. Vi måste kräva rätten till drogfri vård. Ingen skall behöva ta neuroleptika, som kan ge skador på hjärnan som inte går tillbaka, om man inte vill. När vi till slut blir gamla och skall njuta av de pengar som vi har slitit ihop, då är de kanske slut. Då får vi bekymmer med att få omsorg eller vård! Nej, vart är vår välfärd på väg?

Herr talman! ”Att åldras är att växa” är det träffande namnet på en riksförening som bildats av bl.a. arbetsmarknadens organisationer, pensionärs organisationerna, Röda korset och kommunoch landstingsförbunden. Syftet är främst att få alla oss som ännu inte räknas till de äldre att inse att äldre duger till en hel del, men även att få äldre att inse att de har ett värde och att 'man över huvud taget skall räkna med de äldre som en resurs i vårt samhälle. Det är viktigt, både för de äldre och för hela vårt samhälle, att den nya riksföreningen, som för övrigt har Bror Rexed som ordförande, lyckas i sitt arbete. Arbetsmarknadssituationen och åldersstrukturen är sådan att det är av största betydelse för vårt lands ekonomiska utveckling att pigga pensionärer fortsätter att göra insatser i arbetslivet ett eller några år. Men utöver direkt fortsatta insatser i arbetslivet kan pensionärer verka för att på olika sätt vara till hjälp och stöd för andra äldre och därigenom bidra till att motverka ensamhet och trivselproblem hos många ensamma äldre. Genom att på olika sätt vara aktiv och verksam uppskjuts i många fall en människas åldrande och därigenom den tidpunkt då vederbörande blir i behov av olika former av vårdinsatser från samhället. Både för hela vårt samhälle och för de äldre själva är det alltså av stor betydelse att de äldre ses som en viktig resurs och att deras förutsättningar för olika typer av insatser tas till vara. I mycket är det en fråga om att ändra attityder för att öka de äldres möjligheter att delta i arbetsoch samhällslivet. Men dessutom finns flera praktiska och formella hinder för de äldres deltagande i arbetslivet. Avtal och arbetsrättslig lagstiftning utgör härvid betydande hinder för en person att kvarstå helt eller delvis i sitt arbete eller att få andra uppgifter, där vederbörandes erfarenheter och kunnande kan tas till vara. Ett annat och i många fall avgörande hinder för en pensionär att åta sig arbetsuppgifter är pensions-, skatteoch bidragsregler. Både då det gäller avkastning på besparingar och då det gäller arbetsinkomster har pensionärerna — främst de med låga pensioner — drabbats av mycket hög beskattning i kombination med minskat kommunalt bostadstilllägg. Detta har självfallet effektivt begränsat pensionärernas intresse för att skaffa sig inkomster utöver pensionen, liksom det minskat intresset för att genom besparingar försöka öka sin ekonomiska trygghet på äldre dagar. Dess bättre har dessa problem nu börjat uppmärksammas. Men innan jag för två år sedan i en interpellation till finansministern visade att en lågpensionärs marginaleffekt på ränta på besparingar kunde uppgå till över 200 96 hade det varit förvånansvärt tyst här i riksdagen om pensionärernas orimliga marginaleffekter, trots att just marginalskatter för yrkesverksamma — främst dem med goda inkomster — nästan alltid varit ett ämne i den aktuella politiska debatten. Inte heller gav mig finansministern då vidare stort hopp om förbättringar i sitt svar på min interpellation. Vi kan nu konstatera att opinionen och insikten om dessa frågor ökat och att vissa förbättringar genomförts inom ramen för nuvarande skattesystem. Men de lägre pensionärernas marginaleffekter är alltjämt betydligt högre än Övriga inkomsttagares. Marginalskatten på inkomst av anställning är nämligen över 60 Z6 för pensionärer med lägre pension, och har de inkomst av egen rörelse minskas även eventuellt kommunalt bostadstillägg, varför den sammanlagda marginaleffekten kan uppgå till i närheten av 100 96. Anledningarna till de höga marginaleffekterna för pensionärer är att deras grundtrygghet är uppbyggd genom fem olika inslag, nämligen folkpension, pensionstillskott, ATP, kommunalt bostadstillägg och särskilda skatteregler för pensionärer genom det extra avdraget. Inom centerns riksdagsgrupp var vi några som i början av detta år satte oss ner och undersökte vad som skulle kunna göras för att pensionärernas marginaleffekter skulle bli som övriga inkomsttagares samtidigt som pensionärerna skulle garanteras en fullgod grundtrygghet. I vår rapport om möjligheter i pensionssystemets utveckling, benämnd Förstärkt grundtrygghet, lade vi i april fram ett förslag om att ge alla — oberoende av inkomst under sitt yrkesverksamma liv — en ordentlig grundpension, som vid beskattning enligt de vanliga skattereglerna skulle ge en nettoinkomst på något över nuvarande inkomst för dem med de lägsta pensionerna. Denna grundpension skulle alltså ersätta nuvarande folkpension, pensionstillskott, särskilda skatteregler och i huvudsak det kommunala bostadstillägget. Fördelarna med vårt förslag är flera och betydande. För det första skulle marginalskatterna för pensionärer bli desamma som för övriga inkomsttagare och de nuvarande orimliga marginaleffekterna för främst dem med lägre pensioner upphöra. För det andra skulle den speciella straffbeskattningen av avkastningen av folkpensionärers besparingar upphöra. För det tredje skulle byråkrati, krångel och kontroll av pensionärernas ekonomiska förhållanden begränsas till ett minimum genom att de fem olika system som nu tillsammans skall ge en grundtrygghet ersätts av en enda grundpension. För det fjärde skulle man om man lägger grundpensionen tillräckligt högt kunna förbättra de lägsta pensionärernas ekonomiska standard. Utöver denna grundpension skall enligt vårt förslag utgå inkomstrelaterad pension från ATP enligt nuvarande regler över grundpensionens nivå. Vi satte grundpensionen förslagsvis till drygt 85 000 kr. för att med nuvarande skatteregler ge de lägsta pensionärerna några tusen mer i årsinkomst än vad som nu utgår för en ensamstående pensionär som har folkpension, pensionstillskott och fullt KBT och som genom det extra avdraget inte behöver betala skatt. Till skillnad från dagens system skulle vårt förslag innebära att dessa pensionärer kan öka sina inkomster genom eget arbete eller genom besparingar utan att drabbas av högre marginalskatt än övriga på denna inkomstnivå. Min kollega Karin Israelsson och jag, vilka tillsammans stod för rapporten, tog upp våra förslag i en motion i våras i anledning av kompletteringspropositionen. Tyvärr var det inget av de andra partierna som då stödde vårt förslag om att pensionsutredningen skulle uppmanas att analysera vårt förslag. Därefter synes dock stödet för våra idéer dess bättre ha ökat. Pensionsutredningens ordförande Sture Korpi har i tidningsintervju betecknat vårt för slag som mycket intressant, och representanter för pensionärerna har uttalat sig i motsvarande riktning. I remissyttrande över skatteutredningens förslag har t.ex. Kommunförbundet, riksförsäkringsverket och SPV tagit upp frågan om att enda sättet att undvika speciellt höga marginaleffekter för pensionärerna är att ge en högre grundpension i någon form. I Inkomstskatteutredningens förslag finner vi tyvärr flera anmärkningsvärda specialregler för pensionärernas beskattning. Jag skall inte gå in på dessa nu, utan endast konstatera att det vore olyckligt om vi, när en stor och långsiktig skattereform genomförs, låser oss för att även i fortsättningen ha speciella skatteregler för människor därför att de uppnått 65 års ålder, så att de äldre därigenom drabbas av högre marginalskatter än dem som vi anser att alla andra bör ha. Skatteutredningarnas utgångspunkt var att stimulera till arbete och sparande och måste enligt centerpartiets uppfattning gälla alla — även pensionärerna.

Herr talman! Trots att jag denna gång har fått äran att överta professor Biörcks roll att avsluta den allmänpolitiska debatten, skall skall jag inte använda min tid till att recensera debatten. Jag tänker heller inte ta upp kritiken om bristen på debattörer från mitt parti. Jag tänkte i stället använda de sista skälvande minuterna av den allmänpolitiska debatten 1989 för att ta upp min motion nr 236 av i år i socialförsäkringsutskottet. Den handlar om de neurosedynskadades ersättning och inkomstberäkning. Jag vill dels tala om hur en neurosedynskada påverkar en hel familjs livssituation, dels ta upp det motionen behandlar, nämligen att jag anser, att när man beräknar bostadsbidrag för de neurosedynskadade, skall man inte ta med skadeståndet från Astra som inkomst. Några ord tänkte jag också nämna om kampen och motgångarna för att få rimliga ekonomiska villkor för de neurosedynskadade. Låt mig börja med att beskriva bakgrunden till min motion. Till grund för beräkning av bostadsbidrag för de neurosedynskadade har bl.a. lagts ersättningen enligt förlikningsavtalet mellan AB Astra och representanter för de neurosedynskadade om viss årlig ersättning till de drabbade. Ersättning utgår för sveda och värk, som ett ideellt skadestånd. Genom lag om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade, skall ersättningen från Astra till neurosedynskadade vid taxering till statlig och kommunal inkomstskatt icke utgöra skattepliktig ersättning för mottagaren. Uttryckliga bestämmelser om hur ersättningen skall bedömas finns inte angivna, vare sig i lagen om hustrutillägg, lagen om kommunalt bostadstillägg till folkpension eller i kungörelsen med föreskrifter om tillämpningen av lagen. Inte heller har närmare anvisningar meddelats i frågan. Jag menar, att genom lagstiftarens, dvs. riksdagens, förbiseende, har rättsläget blivit oklart. Det förefaller mig principiellt felaktigt att, vid beräkning av bostadstillägg, jämställa ett ideellt skadestånd för sveda och värk, med pension eller annan inkomst. Ett exempel på oklarheten som jag vet, är att det finns åtminstone en försäkringsrätt i landet som bedömt att skadeståndet inte skall räknas som inkomst vid beräkning av bostadstillägget. När lagen om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade tillkom var, enligt min mening, naturligtvis avsikten att så mycket som möjligt underlätta för de drabbade. Ersättningen bör, enligt min mening, inte heller tas med i inkomstberäkningen, där den negativt kan påverka beräkningen av kommunalt bostadsbidrag. Herr talman! Låt mig kort berätta om ett konkret exempel på vad jag sagt. Mona Landgren föddes 1961, gravt neurosedynskadad, och är alltså i dag snart 28 år gammal. Handikappet består i att hon saknar höftleder och höftkulor, hon har inga ben och heller inga riktiga tummar. Redan 1962 började diskussionen om ersättning till de skadade och/eller deras familjer. Riksdagen beslöt att man skulle utge ett vårdbidrag om 2 400 kr. per år. I Monas fall fick föräldrarna föra en längre match med ett flertal kommuner innan de till slut fick sina pengar i enlighet med riksdagsbeslutet. Efter många års kamp nåddes 1969 en förlikning, som innebar att Astra skulle betala en årlig ersättning till de skadade. Vid den tidpunkten berördes ca 100 barn. Mona växte upp i sin familj och har alltså fått en uppfostran i mycket god anda. Annars var det vanligt att flertalet av dessa barn fick växa upp på institution eller i fosterhem. Mona sade själv till mig häromdagen, att hon fått lära sig att man skall klara sig själv, utan hjälp, precis som alla andra. Bara ett litet exempel på vardagsproblem under uppväxttiden. När alla andra barn fick simundervisning betald av skolan/samhället, fick Monas föräldrar själva betala för hennes. En annan stor svårighet under hennes skoltid var att man försökte tvinga henne till att använda benproteser. Det är, som ni kanske förstår, mycket svårt när man saknar såväl höftleder som höftkulor. Efter ett flertal resor till protesspecialister i Stockholm fick man till slut acceptera att Mona måste sitta i rullstol för att klara sig. I början på 80-talet började så Mona studera på folkhögskola. Under studietiden fick hon besked om att försäkringskassan ifrågasatte om hon var så handikappad att hon behövde ersättning från samhället. Man drog in handikappersättningen, sjukbidraget, skattebefrielsen för bilskatten och bensinpengarna till hennes handikappbil. Mona fick alltså plötsligt ingen ersättning från försäkringskassan, utan blev hänvisad till socialförvaltningen i kommunen. Efter överklagande fick hon slutligen, efter beslut i försäkringsöverdomstolen, rätt och fick tillbaka sin ersättning. Men hon fick genast betala tillbaka den hjälp hon fått från socialförvaltningen. I dag är Mona tyvärr pensionär. Eftersom hon sitter direkt på sin höft, har hon skadat sin rygg så allvarligt att läkarna ansett att det bara återstår pension. Doktorerna har dessutom sagt att hon har ytterligare handikapp. Nu är det bl.a. hennes handleder som är skadade. Det innebär kanske att hon får svårare att köra sin rullstol som — det har jag tidigare sagt — är hennes sätt att ta sig fram. Den ersättning som utgår till henne i dag är folkpension, pensionstillskott och en handikappersättning, som dock inte är den högsta ersättningsnivån. Därtill har hon alltså Astras ersättning och bostadstillägg. Det beslut som försäkringskassan nu har fattat, att hennes ideella skadestånd skall räknas som inkomst, betyder att Mona förlorar ca 450 kr. per månad. Jag hoppas nu verkligen att socialförsäkringsutskottet behandlar min mo = Prot. 1989/90:8 tion positivt, så att skadeståndet inte räknas som inkomst vid beräkning av 12 oktober 1989 bostadstillägget. Det skulle kunna betyda att man, i lagen om kommunalt. = 33 = ed bostadstillägg, för in att Astras ersättning till de neurosedynskadade inte skall betraktas som inkomst vid beräkning av bostadstillägg. Som en upplysning kan jag tillägga att det troligen berör ett tiotal neurosedynskadade i landet. Det bör alltså inte finnas ekonomiska skäl för att avslå motionen. Herr talman! Till allra sist: Mona och andra neurosedynskadade ställer nu sitt hopp till att min motion skall bifallas, så att ersättningen från Astra blir undantagen som inkomst då man beräknar bostadsbidraget. De skadade behöver dessa pengar för att kunna leva så gott som det nu går. Jag tror dessutom att samhället har råd med en sådan generositet.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat till Bo Nilssons anförande och vill bara till protokollet få noterat att han med det exempel som han anförde bekräftar det påstående som flera av oss på den borgerliga sidan har hävdat i debatten, att det finns stora brister i den socialdemokratiska välfärdsstaten. Jag förstår mycket väl varför Bo Nilsson inledningsvis konstaterade att han inte kunde kommentera närvarosituationen här i kammaren beträffande statsråden och de socialdemokratiska ledamöterna i såväl socialsom socialförsäkringsutskotten.